Herr talman! Nej, Magnus Persson, hyresgästerna sitter väl inte fjättrade bakom lås och bom, men jag medger att deras engagemang kunde stimuleras "bättre med en annan och generösare syn på den fastighetsrättsliga lagstiftningen med likabehandling och demokrati i inflytandefrågor över huvud taget. Jag måste fråga Magnus Persson apropå beskedet att SBC fortfarande skall diskrimineras, vilket framgick av hans anförande: Vari består skillnaden i bostadssocial syn mellan de olika bostadsrättsorganisationerna? Man måste ändå kunna se att organisationer kommer till, lär sig och utvecklas. Så har skett även i detta fall. Så till frågan om hembud och priskontroll. Regeringen skall alltså, enligt Magnus Persson, avvakta och se, och om priserna skulle börja stiga igen skall man överväga åtgärder, förmodligen av typ hembud och priskontroll. Enligt Magnus Persson skulle man nu också kunna tänka sig att ändra skattelagstiftningen. Då blir min fråga: Är det således en skärpt reavinstbeskattning som är att vänta bl.a. för bostadsrättsinnehavare och villaägare? Vad kommer att hända? Risken är ju stor, Magnus Persson, att priserna kommer att stiga igen. Det hela är ju ett resultat av den bostadsbrist som vi har — ingenting annat. De besked som vi har fått innebär lika stor ovisshet om framtiden efter valet som de tidigare beskeden. Men vi från centern kan ge besked. Vi avvisar varje tanke på hembud och priskontroll, både nu och i framtiden. Vi vill lösa bostadsbristen med helt andra metoder. Sedan till ombildningslagen: Hyresgästerna kan bilda en bostadsrättsförening genom en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten för att få förköp. Men det gäller tydligen inte alla hyresgäster. Det gäller inte dem som bor i landstingseller kommunägda bostäder eller i allmännyttans bostäder. I den här frågan är socialdemokraterna tydligen mycket kluvna. Å ena sidan tycker man det är bra att folk äger bostäder och engagerar sig. Men till dem som bor i allmännyttan säger man: Den här lagen är inte till för er — det är inte meningen att ni skall kunna bilda bostadsrättsföreningar och kunna påverka er bostadssituation och ert ägande. Varför diskriminerar ni den kategorin av hyresgäster som bor i allmännyttans bostäder? Beträffande det faktum att det krävs två tredjedelars majoritet för en ombildning till bostadsrätt vill jag säga: Å ena sidan hävdar socialdemokraterna att det är bra att de boende har ett inflytande. Men det är tydligen inte bra om det inflytandet blir för stort. Varför gör ni skillnad mellan å ena sidan folks möjligheter att påverka sin boendesituation och å andra sidan våra möjligheter att i ett demokratiskt samhälle besluta om gemensamma angelägenheter? Jag fick beskedet att det inte kommer att införas två tredjedelars majoritet i Sveriges riksdag, och det är ju ett glädjande besked. Men varför skall man då ha kvar denna felaktiga syn på demokratin när det handlar om boinflytande? Herr talman! Jag tycker att den här debatten har visat en klar skiljelinje beträffande synen på ägande, likabehandling och demokrati. Min fråga från inledningsanförandet till socialdemokraterna kvarstår: Är det inte dags att nu tänka om och se litet mer generöst på den fastighetsrättsliga lagstiftningen, för att få en likabehandling och en bättre boendedemokrati?

Herr talman! Jag skall kommentera två av de frågor som Magnus Persson tog upp i anslutning till att han yrkade avslag på vpk-reservationerna. I fråga om priserna på bostadsrätter sade Magnus Persson att en viss avmattning i fråga om priserna vid försäljning av bostadsrätter hade kunnat noteras. Tyvärr är det inte så. Olika förfrågningar och undersökningar under de senaste 14 dagarna visar entydigt att det är precis tvärtom — priserna fortsätter att stiga. Jag beklagar än en gång att det förslag som förbereddes inom bostadsdepartementet i syfte att komma till rätta med detta —i varje fall då det gäller nya bostadsrätter — inte lades fram och kunde bli realiserat nu. Trots tidigare riksdagsuttalanden om hur angeläget det är att komma till rätta med en icke önskvärd prisutveckling har regeringen avstått från åtgärder. Jag tror att det i valrörelsen kommer att bli svårt för socialdemokraterna att motivera varför man avstår från det. Bostadsrättshavarna själva ser ju hur illa ställt det är på det här området och begriper att det barkar åt skogen om vi inte snabbt tar itu med situationen och gör någonting. Sedan till frågan om det s.k. påtaglighetsrekvisitet. Magnus Persson sade att det inte finns någon anledning till ändring här. Jo, det finns det verkligen. Man har försökt trissa upp hyrorna extra mycket i områden med särskilt stor bostadsbrist. Orsakerna är många, men man skulle kunna åstadkomma en dämpning av hyresstegringarna om påtaglighetsrekvisitet slopades. Det gäller alltså det rekvisit som infördes 1975 och som säger att hyran inte anses skälig om den är påtagligt högre än hyrorna för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Tidigare gällde en bestämmelse om att hyran var oskälig om den väsentligt översteg hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet var likvärdiga. Men detta ”väsentlighetsgap” växte med åren till omkring 10 26, och som motiv för förändringen till ”påtagligt” anförde departementschefen i proposition 1974:150: ”Den tolkning av väsentlighetsrekvisitet som börjat utvecklas i praxis kan komma att visa sig olycklig från flera synpunkter. Dels ger den upphov till alltför kraftiga hyreshöjningar i de enskilda fallen, dels kan den leda till att det utbildas nya, alltför höga hyresnivåer som i sin tur kan åberopas till stöd för ytterligare hyreshöjningar.” Det är precis vad som har hänt och vad som händer på grund av påtaglighetsrekvisitet. Hyror som är ca 6 96 högre accepteras nu allmänt av hyresnämnderna och bostadsdomstolen. Nivåerna ökar alltså. Utvecklingen realt sett — med hänsyn till penningvärdesförsämringen och inflationen — innebär att begreppet ”påtagligt” har större betydelse för dagens hyror än begreppet ”väsentligt” hade för 1974 års hyror. Därför menar vi att påtaglighetsrekvisitet måste utmönstras ur hyreslagen. Det skulle väsentligt bidra till att sänka hyresnivån.
Herr talman! Vi behandlar nu samtidigt en mängd frågor. Jag tror säkert att de som lyssnar på debatten har stora problem att följa med när vi från det ena inlägget till det andra hoppar från ett ärende till ett annat, men det är något som vi får leva med. För att sammanfatta de ståndpunkter som står emot varandra: Alla de reservationer som de borgerliga partierna har fogat till detta betänkande — jag tror att det är tolv stycken — syftar till att ge de enskilda människorna en bättre ställning på bostadsmarknaden. Vi vill göra det lättare för dem att bilda bostadsrätter om de vill det. Vi vill göra det lättare för dem att själva välja den förhandlingsmodell som de vill ha i förhandlingarna med hyresvärden. Vi vill ge även dem som bor i allmännyttans fastigheter möjlighet att friköpa lägenheterna och ombilda dem till bostadsrätter. Vi har också en mängd andra förslag. Vi vill genomgående ha ökad valfrihet och större möjligheter för de enskilda. Till allt detta säger socialdemokraterna nej. De vill i stället förorda kollektiva lösningar och lagstiftning, som oftast favoriserar det socialdemokratiska partiet närstående rörelser, t.ex. HSB, Riksbyggen och Hyresgästernas riksförbund. Det är viktigt att klargöra för människor att det här finns en skiljelinje i svensk politik. Sedan är det upp till människorna själva att avgöra vem de vill stödja i valet i höst.

Herr talman! Jag vill först ta upp Siw Perssons inlägg. Det var egentligen Birgit Friggebo som lade fram förslaget om bostadsanvisningslag, och riksdagen antog en sådan lag som var alltför byråkratisk. Den socialdemokratiska regeringen har nu lagt fram ett bättre förslag, och det skall göras en utvärdering. En fortsättning på Birgit Friggebos bostadsanvisningslag kan vara en väg att vandra. Det är faktiskt regering och riksdag som lägger fast ramarna och kommunerna som sedan skall se till att kommunmedborgarna får en bostad. Där finns det vissa regler i samhället, vilket vi skall vara glada för. I vissa länder råder det fullt kaos på bostadsmarknaden. Agne Hansson frågade mig vad det är för skillnad mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC å andra sidan. Jag har tidigare i debatten sagt att HSB och Riksbyggen för det första har en bostadssocial prägel, som bygger på idéer inom folkrörelsekooperativet. För det andra är de byggherrar och kan med utgångspunkt i produktutveckling och liknande forma ett byggande och boende som vi tror på. Det är två väsentliga skillnader. Så till frågan om priserna på bostadsrätter. Jag sade i mitt första inlägg att vi får avvakta skatteutredningens förslag — självfallet kan ingen stå här och tala om hur det skall se ut. Det är en parlamentarisk utredning som har tillsatts och som skall lägga fram ett förslag, och det är möjligt att den kommer med något vad gäller just frågan om beskattning av bostadsrätter. Det framgick av det svar som bostadsministern tidigare lämnade i den här frågan. Jag tror också att det kommer att finnas både hyresrätter och bostadsrätter i framtiden. Man skall nog inte gå så snabbt fram som de borgerliga här förespråkar; vi vill skynda långsamt. Rolf Dahlberg sade att det finns en skiljelinje i svensk politik. Enligt honom skulle de enskilda människorna ges ökad frihet. Herr talman! Vi socialdemokrater tror inte att de fria marknadskrafterna kommer att klara boendet och byggandet i detta land, utan det måste finnas vissa regler så att staten tillsammans med hyresgäster, hyresgästorganisation och de stora bostadskooperativa företagen kan föra en vettig och bra bostadspolitik. Det är vi beredda att gå ut och slåss för i valrörelsen. Tore Claeson tog upp den snabba prisutvecklingen när det gäller bostadsrätter. Jag har inga fakta som bekräftar det han säger. Jag har bara hänvisat till det interpellationssvar som bostadsministern för kort tid sedan lämnade i riksdagen, där han säger att en viss dämpning har skett på detta område. Jag har ingen annan kommentar till detta.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

Herr talman! De två skillnaderna mellan bostadsrättsorganisationerna som Magnus Persson angav är riktiga. Men jag kan inte förstå varför SBC skulle ha en annan bostadssocial syn och därmed diskrimineras i ombildningslagstiftningen. Magnus Persson sade att han trodde att det kommer att finnas bostadsrätter även i framtiden. Det tror faktiskt jag också — så till den grad misstror jag inte socialdemokraterna. Vad jag däremot har försökt hävda är att det i framtiden kommer att finnas bostadsrätter för vissa människor, nämligen bara för dem som har möjlighet att betala de höga priserna och för dem som inte fälls av en trubbig och diskriminerande lagstiftning.

Jag har inte på någon punkt fått ett entydigt svar, utan bara suddiga och grumliga motiveringar. Jag ville också ha ett besked om hur det kommer att bli i framtiden med förslag om hembud och priskontroll.

Beskeden om hembud och priskontroll i framtiden är oerhört ovissa. I detta sammanhang kan man, om priserna börjar stiga, vänta sig förslag om hembud och priskontroll. Vad man också enligt Magnus Persson kan vänta sig är en skärpning av skattelagstiftningen och möjligen även en begränsning av rätten att göra avdrag. Efter den här debatten finns det därför anledning att hysa stor oro inför framtiden, om socialdemokraterna skulle få fortsätta bestämma efter valet.
Herr talman! När det gäller priserna på bostadsrätter och hur man skall kunna dämpa dem hänvisar Magnus Persson till den skatteutredning som nu har påbörjat sitt arbete och som väl i bästa fall kommer att lägga fram sitt förslag om ett eller ett par år. Det skulle innebära att man låter utvecklingen av priserna på bostadsrätter ha sin gång utan att göra något åt det under de närmaste åren. Jag tycker att det är orimligt. Vi behöver inte diskutera huruvida priserna på bostadsrätter har fortsatt eller fortsätter att öka i samma takt som tidigare. De ökningar som har skett är tillräckligt stora för att motivera ingrepp i syfte att stoppa den utveckling som pågår men som inte kan få fortsätta, enligt min uppfattning. Inser inte Magnus Persson vilket hot detta innebär mot en social bostadspolitik? Sedan säger Magnus Persson att det inte finns tillräckligt tunga fakta och skäl för att göra en förändring av påtaglighetsrekvisitet i syfte att dämpa hyresutvecklingen.

Denna slutsats kan man dra av de senaste jämförelser som har gjorts.

Dessa hyror får inte påtagligt överstiga hyrorna för jämförbara lägenheter. Jag tycker att det är det minsta som en socialdemokratisk regering och ett socialdemokratiskt parti kan göra, eftersom de ju vill slå vakt om bostadskonsumenterna och bedriva en socialt inriktad bostadspolitik. Det är två ganska små åtgärder i sig som ni borde vara beredda att vidta i syfte att slå vakt om den sociala bostadspolitiken.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

Låt mig då till Agne Hansson säga att det finns helt andra stadgar inom HSB och Riksbyggen än inom den tredje organisationen. Jag vill ge Agne Hansson rådet att gå in i en bostadsrättsförening tillhörande HSB eller Riksbyggen, så att han får se den koppling som finns till moderorganisationen. Till Tore Claeson vill jag säga att skrivningen i betänkandet visar att vi känner oro för de snabbt stigande priserna på bostadsrätter, även om vi nu kan notera en viss dämpning. Jag kan också hänvisa till det svar som bostadsministern gav där han säger att frågan måste lösas på sikt. En väg att gå är naturligtvis skattevägen. Till Siw Persson vill jag säga att vi är vana vid att folkpartiet hoppar från en tuva till en annan. Det har folkpartiet gjort även i fråga om bostadsanvisningslagen. Ni stod inte rycken i Sveriges riksdag när det gällde att fullfölja förslaget av Birgit Friggebo om bostadsanvisningslagen. Nu har vi emellertid lagt fram ett förslag om en sådan lag, och vi har en majoritet för detta förslag. Vi hoppas att bostadsanvisningslagen skall bli bra och gynna hyresgästerna i vårt avlånga land.

Herr talman! Till konstitutionsutskottets betänkande 1987 88:K314, hemställer jag att riksbyggnaderna på Helgeandsholmen blir föremål för en särskild utredning. Denna hemställan har jag gjort mot bakgrund av ett till motionen bifogat material rörande grundförhållandena m.m. vid riksbyggnaderna. Detta material har sammanställts av arkitekten, fil. mag. Börje Blomé, vars kunnighet och erfarenheter i hithörande frågor ingen torde kunna ifrågasätta. Innehållet i materialet är enligt min mening av så allvarlig karaktär att det inte enbart kan viftas bort som ogrundat och betydelselöst, vilket byggnadsstyrelsen tyvärr gör i sin inlaga i ärendet. Börje Blomé har sammanställt ett faktamaterial bakom vilket står Prot. 1987/88:104 människor med gedigen utbildning och stora kunskaper. Det finns därför all anledning att fästa avseende vid vad de har att anföra. Samtliga riksdagsledamöter har genom motionen haft möjlighet att ta del av det ifrågavarande materialet. Min avsikt är därför nu inte att ingående redovisa för detta, men jag vill till protokollet ha inläst några delar av det. Framlidna arkitekten SAR Erik Wåhlin uttalade 1983 i en uppsats betitlad Ett riksdagshus på bräcklig grund bl.a. ”att grunden under riksdagshuset är ej säker, att säkerhet till liv och lem kan ej garanteras och att inget realistiskt förslag föreligger till hur riskerna skall kunna elimineras”. En av byggnadsingenjören Berenc Barabas och arkitekten Börje Blomé gjord sprickinventering visar ”inalles över 600 sprickor iakttagna oktober 1983 varav endast ett ringa antal noterats vid den genom byggnadsstyrelsens försorg utförda sprickinventeringen september-november 1975”. Man noterade sprickor i storleksordningen 15-35 mm. Byggnadsingenjören Olof af Forselles, som torde känna riksbyggnaderna bättre än någon annan genom mångåriga arbetsinsatser i riksdagens tjänst, för vilket han rönt en häpnadsväckande behandling under senare år, har gjort en observation gällande riksbankshusets granitfasad mot Riksgatan. Undersökningen gjordes hösten 1983 vid rådande stark ström och högt vattenstånd. Av observationen framgår bl.a. att det var en kraftig rörelse i byggnadens norra parti genom en vidgning av fogar i sockel och sockelbröstning vid tredje fönstret beläget norr om huvudentrén. En fortsatt uppmätning under 1985 visar en forsatt vidgning av fogar i sockel. Fil. lic. Björn Gillberg har i en debattartikel, ”Riksdagen döljer något”, i Dagens Nyheter i november 1987 redovisat vissa egna erfarenheter. Han påtalar bl.a. att prover från riksdagshusets pålverk var rejält angripna av röta, liksom pålverksprover från fastigheter i Gamla stan. Han refererar vidare till byggnadsstyrelsens yttrande den 25 mars 1968, där det uttalas: ”De nämnda undersökningarna är nu klara och visar att träpålarna under byggnaden är angripna av bakterier, som reducerar hållfastheten till 50-60 20 av den ursprungliga. Undersökningen har inte omfattat riksbanksbyggnaden men det kan förutsättas att även träpålarna där är angripna av bakterier.” Till vad jag nu refererat kommer vad vi alla själva kan konstatera med egna ögon. Och alldeles ofrånkomligt är ju att vi kan se sprickor och förskjutningar både utvändigt och invändigt samt att ilagade fogar har nyspruckit. Jag vill åter hänvisa till Björn Gillbergs artikel. Han skriver att byggnadsstyrelsen har uttalat att ”om byggnaderna skall bevaras i befintligt skick eller om de skall byggas om, måste en total grundförstärkning utföras inom en relativt snar framtid.” Av någon anledning glömdes detta uttalande bort, herr talman. Plötsligt var grunden i gott skick. Börje Blomé ifrågasätter i sitt material om byggnaderna tål en grundförstärkning och om det över huvud taget går att rädda dem. Han påtalar brister i byggnadsstyrelsens bedömning av byggnadernas statiska tillstånd och hävdar att det är riksbyggnadernas töjning genom sidorörelser i grunden som utgör kriteriet på ”en annalkande katastrof”. Herr talman! För att var och en skall få en fylligare bild av vad Börje Blomé hävdar hänvisar jag till materialet i min motion. Givetvis vill jag också hänvisa till den skrivelse som byggnadsstyrelsen gjort i ärendet och som fogats som bilaga till utskottsbetänkandet. Viktigt är ju att de skilda synpunkter som finns i detta ärende blir föremål för en seriös bedömning. Av byggnadsstyrelsens skrivelse framgår att man där inte anser sig behöva fästa avseende vid vad Börje Blomé anför. Man tillbakavisar allt, vilket var väntat. Med all tydlighet framgår av skrivelsen att det har gått prestige i detta ärende och att viljan att komma ur denna prestige dess värre saknas. Det räcker med att hänvisa till uttalandet om en ”kampanj” från Börje Blomés sida. För egen del vill jag nogsamt understryka att jag ej engagerat mig i detta ärende för att jag skulle ha en tvärsäker uppfattning i själva sakfrågan. Men jag känner så stor respekt för kunnigheten och erfarenheten hos de angivna personerna att jag anser skäl föreligga att agera på sätt som jag gjort. Tyvärr har jag inte fått gehör i utskottet för den mycket rimliga begäran om en opartisk utredning. Med allas vårt bästa för ögonen anser jag att den verkligen borde kunna komma till stånd. Slutligen, herr talman, hade det varit värdefullt med en redovisning av kostnaderna för den i utskottsbetänkandet angivna höjningen av vattennivån under Helgeandsholmen i jämförelse med vad det hade kostat att i ombyggnadsskedet genomföra en grundförstärkning. Förhoppningsvis skall vi få en sådan redovisning. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Till skillnad från ett antal talare tidigare här i dag skall jag använda kortare tid än den anmälda för anförandet, vilket måhända kan glädja några av kamraterna. Under allmänna motionstiden har det väckts ett stort antal motioner rörande transport av farligt gods, däribland två partimotioner från moderata samlingspartiet. Bakgrunden är att det tycks vara svårt att komma till rätta med sedan länge påtalade brister i fråga om anvisning av vägar för dessa farliga transporter, samordning över länsgränserna, utbildning av förare och förbättrad tillsyn. Detta, herr talman, är en viktig miljöfråga — säkerheten vid transport av farligt gods. Under mer än tio års tid har denna fråga varit under diskussion, men ännu har vi inte sett några klara anvisningar från de centrala instanserna. Redan för 10—15 år sedan vidtog man i Helsingborg åtgärden att anvisa vägar för transporter inom kommunen, särskilt utmärkta för fordon som hade farligt gods. Inom länsstyrelsen gjordes en stor undersökning av omfattningen av dessa transporter. Till problemen hörde att SJ vägrade att svara på länsstyrelsens frågor om vilka transporter som gick på spår. Det gör att man känner sig benägen att visa sympati för Siw Perssons motion som gäller om SJ själva skall ha ansvar för kontrollen av sin verksamhet. Men det har som sagt inte hänt någonting inom central instans. Man är inte färdig ännu. Vi moderater har velat klargöra räddningsverkets ansvar för samordning av åtgärder för att förbättra säkerheten och för tillsynen på detta viktiga område. Utskottsmajoriteten håller i huvudsak med om den kritik som framförs i motionerna, och man avslutar betänkandet med ett tillkännagivande — samtidigt som samtliga motioner i ärendet avstyrks. Det är ett märkligt förfarande. Jag tycker att det är fantastiskt. Om man med anledning av den kritik som framförs i motionerna ger regeringen till känna behovet av att räddningsverket skall ha ett övergripande ansvar för dessa frågor — och tar ansvar för att någonting händer — då bör motionerna bifallas. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Vpk har i en partimotion om sjöfartspolitiken, som väcktes redan i januari 1987, ägnat ett avsnitt åt brandskydd och säkerhet till sjöss. Problemen när det gäller dessa säkerhetsfrågor har uppmärksammats genom åren inte bara av vpk utan också från sjöfolkets eget håll. Det har under årens lopp väckts motioner till Sjöfolksförbundets kongress och även framförts krav från Sjöfolksförbundet i dessa frågor. Vad vpk föreslår i partimotionen är att det i Sverige skall inrättas en helt ny organisation för brandskydd och övriga säkerhetsfrågor till sjöss. Denna organisation skulle fungera som ett slags jourstyrka. På andra håll i världen har organisationer av liknande typ byggts upp. Organisationen skulle ha vittgående befogenheter när det gäller att inspektera fartygen, och den skulle naturligtvis också kontrollera att sjösäkerheten efterföljs av de berörda. Det måste till särskilda resurser också för kontroll av det fiffelflaggande tonnage som gör våra kuster och farvatten mycket osäkra. Det har på nära håll förekommit mängder med olyckor och incidenter. En sådan verksamhet som den som vpk syftar till med denna organisation måste bekostas av staten. Brandoch säkerhetstjänst till lands bekostas av samhället, och vi tycker att samma förhållande borde gälla för säkerheten till sjöss. I det betänkande från försvarsutskottet som vi just nu behandlar har man avstyrkt förslaget i vpk:s partimotion. Däremot har utskottet redovisat en mycket belysande uppräkning av alla de instanser som i dag är inblandade i sådana här frågor i Sverige. Där nämns fartygets ägare, sjöräddningstjänsten enligt räddningslagen, sjöfartsverket, kustbevakningen och även den kommunala räddningstjänsten. Detta visar, herr talman, att alldeles för många myndigheter och organ är inblandade i dessa frågor för att verksamheten skulle kunna bli effektiv, och vi vill ha en samordning. Utskottet ger i betänkandetexten faktiskt vpk rätt så till vida att det framhåller att en bättre samordning måste till, om vi skall kunna få till stånd ett effektivare brandskydd och en bättre säkerhet till sjöss. Tyvärr har man ändå avstyrkt vpk:s förslag. Jag ber till sist att få yrka bifall till vpk:s motion 1986/87:506.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande om transporter av farligt gods har verkligen varit föremål för stort intresse och är också mycket aktuellt i dessa dagar. Det har visat sig att många av de frågor som man tar upp i de behandlade motionerna är föremål för överläggningar och utredningar. Man tar i många motioner upp enskildheter på olika punkter som vi i utskottet har föredragit att göra en samlande skrivning om. Vi har vid flera tillfällen i utskottet, och även i betänkandet, framhållit att det är statens räddningsverks samordnande funktion som vi skall stödja. Det gäller verkligen också att öka säkerheten totalt kring transporter av farligt gods. Vi har inte tillstyrkt någon av motionerna utan behandlar dem i utskottet på olika sätt.

Herr talman! Jag tror att länsstyrelserna säkert tar det ansvar som vilar på dem. Jag exemplifierade med mitt eget hemlän, Malmöhus län, där jag väl känner till förhållandena, eftersom jag har arbetat där med dessa frågor under många år innan jag kom till riksdagen. Där kartlade man omfattningen av sådana godstransporter och vilka områden i länet som var särskilt känsliga om det skulle inträffa en olycka, t.ex. i fråga om vattentäkter o.d. Man gjorde alltså ett omfattande arbete. Men problemet är att det inte finns ett sammanhållet ansvar för t.ex. samordningen mellan olika län. När det gäller vägval borde det finnas centrala anvisningar. Det borde finnas exempel på skyltning o. d. Varje län skall ju inte ha sin egen skyltning, utan den måste samordnas över landet. Det är alldeles självklart. Jag trodde att Iréne Vestlund närmare skulle klargöra varför man faktiskt instämmer i de krav som framförs i motionerna men ändå avstyrker dem. Försök att komma ur den knipan, Iréne Vestlund!

Herr talman! Jag har reagerat på precis samma sätt mot Iréne Vestlunds anförande. Sett till textmängden är det ett ganska utförligt svar som vpk har fått beträffande kravet i motionen om ett bättre brandskydd och bättre säkerhet till sjöss. Men detta hjälper ju inte om svaret inte mynnar ut i någonting annat än det erkännande som Iréne Vestlund faktiskt gjorde här, att det i dag råder förvirring när det gäller vem som har ansvaret i dessa frågor. Det är just denna förvirring, Iréne Vestlund, som är rent ut sagt livsfarlig när det händer någonting. Fartygets ägare är primärt ansvarig, sägs det. Men i dagens läge finns det ju en hel rad andra instanser som också är ansvariga. Om det här inte har ordnats tills i dag, varför skall man då tro att detta skall lösa sig mer eller mindre av sig självt därför att det nu finns ett nytt organ, SRV, som Iréne Vestlund och utskottet hänvisar till. Jag tror att det skall till verkligt rejäla tag, särskilt med tanke på den ordning eller oordning som råder till sjöss, där det, som jag nämnde här tidigare, finns en mängd fiffelflaggade fartyg. Man kan verkligen inte bara lita till att fartygets ägare tar sitt ansvar såsom det är uttryckt i lagen. Därför måste man komma till rätta med dessa åtgärder. Vi i vpk tror att just en sådan jourstyrka som vi efterlyser skulle kunna innebära en verkligt fin lösning på dessa problem.

Herr talman! När det gäller jourstyrkan är frågan var den i så fall skall placeras för att kunna täcka upp den långa kuststräcka som vi trots allt har. Det är väl ett av de bekymmer som jag tror att vpk skulle upptäcka, om vpk skulle ta ställning till lokaliseringsort. Den förvirring jag talar om ligger också litet grand i att varje instans tydligen inte alltid tar sitt ansvar utan till viss del räknar med att det finns någon annan som även tar ansvar. Vi har ju mycket tydligt skrivit att vi vill avvakta SRV:s arbete och samordningsansvar. Jag tycker att vi skall ge SRV som en ny myndighet denna chans. Jag är mycket väl medveten om att det ibland kan vara svårt att krångla sig ur saker och ting, Olle Aulin. Detta kan också gälla i fråga om förordningar som rör vägförvaltningen och länsförvaltningen. Men faktum är att det i de förordningar som i dag styr möjligheterna till vägval inte finns något hinder för litet mera samarbete mellan de olika länsstyrelserna.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om varför man avslår motioner samtidigt som man i betänkandet säger att utskottet i många fall sakligt sett kan dela de synpunkter som anförs i dessa motioner. Detta är alltså sakförhållanden som strider mot varandra. Det händer allt som oftast att vi riksdagsmän säger att vi inte har det inflytande vi borde ha. Detta sägs av företrädare för olika partier, även Iréne Vestlunds eget parti. I det partiet känner man sig kanske ibland som något slags transportkompani som bara har att fullfölja vad regeringen i sina propositioner säger att riksdagen skall besluta. Jag tycker att detta är ett felaktigt sätt. Men det är naturligt att det känns på det sättet, om man hanterar motioner såsom utskottet denna gång har gjort. Man instämmer i sak i vad som sägs i motionerna, varefter man avstyrker dem. Här borde man ha tillstyrkt motionerna, eftersom man samtycker till de uppfattningar som där framförs. Jag tycker att man alltså har handlat fel, och det är därför som det finns en reservation. Vi får hoppas att vi trots allt så småningom når ett resultat i sak och att man tar sitt ansvar i central instans, så att klara anvisningar för verksamheten kan tas fram.
Herr talman! Iréne Vestlund bollar tillbaka ett problem till mig att lösa, som skulle ha att göra med denna eventuella jourstyrkas lokalisering. Vare sig jag kallar det för styrka eller styrkor handlar det om en organisation med ett övergripande ansvar, varför jag inte tror att lokaliseringen skulle vara det huvudsakliga problemet. Särskilt inte om man jämför med de problem som finns i dag, när det förekommer så många olika organ som förvirrar när det gäller frågan om ansvaret. I sitt första inlägg kommenterade Iréne Vestlund problemet beträffande utbildning eller brist på utbildning etc. när det gäller de lastbilschaufförer som fraktar farligt gods. Samma problem finns ju också inom sjöfarten. Detta tar vi också upp i vpk-motionen. Det har inte kommenterats här. Men jag skulle gärna vilja höra något från Iréne Vestlund om hur detta skall lösas. I dag finns inga riktigt fungerande minimikrav som gäller samtliga ombordanställda. beträffande utbildning i brandskydd och säkerhetstjänst. Hur skall dessa problem i så fall lösas i framtiden? Alltmer farligt gods kommer ju att fraktas på sjön. Och farliga bränder kommer vi att få uppleva också i fortsättningen.
Herr talman! Jag glömde faktiskt att svara Olle Aulin på frågan varför utskottet inte har tillstyrkt motionerna. Olle Aulin vet att vi — det har vi skrivit i betänkandet — har sett på enskildheter i de olika motionerna och besvarat dem. Varje enskild motion har emellertid inte burit riktigt ända fram, så att man har kunnat tillstyrka dem. Den diskussionen har vi ju fört. När det gäller brandskyddet till sjöss vill jag än en gång, Viola Claesson, påvisa att vi följer de internationella överenskommelserna. I de överenskommelserna ingår att fartygets ägare skall se till att föraren har utbildning för transport av farligt gods. Jag kan inte utveckla detta ytterligare i denna replik.

Herr talman! I betänkandet om transporter av farligt gods har vi i centern avstått från att reservera oss. Anledningen härtill är att utskottet åstadkommit ett betänkande av ganska bra kvalitet. Transporter av farligt gods är ett stort problem, och antalet olyckor har ökat under senare år. I de flesta fall har olyckorna berott på den mänskliga faktorn. Förarna av fordonen har inte haft tillräcklig utbildning. Utbildningen av förare tas uppi ett antal motioner, där man speciellt trycker på att samhället skall vidta åtgärder för en bättre utbildning av dem som framför fordon med last av farligt gods. Herr talman! För närvarande arbetar katastrofkommissionen med just dessa frågor. Kommissionen undersöker allvarliga olyckshändelser, där tankbilar varit inblandade. Särskild uppmärksamhet riktas därvid på förarnas kunskaper och utbildning. Statens räddningsverk har i en kommentar till motionerna yttrat att verket avser driva just frågan om utbildning men att man avvaktar ställningstagandet från katastrofkommittén. Utskottet har därför i avvaktan på resultatet av det arbete som pågår inte tillstyrkt motionerna. Transport av farligt gods — det kan gälla på land, till sjöss eller i luften — måste följas med stor noggrannhet. Utskottet har i betänkandet behandlat en rad motioner inom detta område. I slutet av betänkandet gör utskottet en sammanfattning, där man framhåller hur viktigt det är att frågor som rör olika slags farliga transporter får en effektiviserad samordning. Utskottet avslutar skrivningen med att vad utskottet anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Detta är alltså ett utskottsinitiativ och en stark skrivning. Det är inte så vanligt att det förekommer. För att förtydliga det hela vill jag citera de delar av utskottets skrivning som klargör den här frågan: ”Utskottet har kunnat konstatera att det inom berörda myndigheter, företrädesvis SRV, ägnas en betydande uppmärksamhet åt de påtalade problemen och bristerna och att det på olika håll pågår eller förbereds arbete för att komma till rätta med dessa. I ljuset av detta allmänna förhållande har utskottet funnit det lämpligt att inte i dagsläget förorda något uttalande från riksdagens sida med avseende på någon av de enskildheter som förs fram i de olika motionsyrkandena, detta trots att utskottet i många fall sakligt sett kan dela de synpunkter som anförs. Utskottet vill emellertid starkt framhålla vikten av att de olika myndighetsåtgärder som enligt redovisningen i det föregående vidtagits eller planeras sätts in med kraft och målmedvetenhet utan onödig tidsutdräkt. Utskottet ser det som angeläget att i det sammanhanget särskilt understryka betydelsen av det övergripande ansvar som SRV har när det gäller transporter av farligt gods. Genom en effektiv samordning av målmedvetna insatser av berörda myndigheter, envar inom sitt ansvarsområde, bör eftersträvas en ökad säkerhet kring transporter av farligt gods. Utskottet utgår därvid från att hithörande frågor med uppmärksamhet kommer att följas också av regeringen.” Sedan begär utskottet, som jag redan sagt, att riksdagen skall göra ett tillkännagivande. Jag tycker att det är bra att utskottet — tyvärr inte hela utskottet — har kunnat enas om detta. Herr talman! Jag vill markera att centerpartiet tar dessa frågor på djupaste allvar. Vi kommer att följa utvecklingen mycket noggrant framöver.

Herr talman! I proposition 1987/88:81 föreslår regeringen vissa ändringar i lagen om vapenfri tjänst. Förslagen bygger på ett betänkande av 1983 års värnpliktskommitté, VK 83, Vapenfriutbildningen i framtiden . Ordförande i VK 83 var Roland Brännström, som om en stund kommer upp här i talarstolen för att försvara utskottsbetänkandet. I flera avseenden har regeringen i sitt förslag frångått vad som förordades av utredningen, trots att utredningen i stort sett var enig om sitt förslag och trots att det förslaget vid remissbehandlingen över lag fick positivt mottagande. Liksom utredningen anser vi moderater att det är nödvändigt med en uppstramning och effektivisering av utbildningen. Vi menar därför att utbildningen i huvudsak bör genomföras inom följande områden: civilförsvarsverksamhet, omhändertagande av nödställda, hälsooch sjukvård, transportverksamhet, elkraftförsörjning, telesamband, kommunal omsorgsverksamhet och viss kommunalteknisk verksamhet. Det är de områden som utredningen föreslog. Så skrev man emellertid inte klart ut i propositionen. I fråga om biståndsutbildningen menar vi att det, sedan tidigare biståndsoch katastrofutbildning upphört, inte finns skäl att låta sådan utbildning utgöra alternativ till vapenfri tjänst. På den här punkten har utskottet trots allt tagit fasta på de synpunkter som jag här har anfört och som utredningen anförde. Utskottets skrivning är klarare än propositionens, och utskottet anser att de utpekade områdena är väl valda. Utskottet finner det naturligt att utbildningen genomförs i huvudsak inom dessa områden. Dessutom avstyrker utskottet en motion om biståndsutbildning som ett alternativ till vapenfri tjänst. Här gör alltså utskottet ett klarare ställningstagande än man gjort i propositionen, och det tycker jag är tacknämligt. När det gäller vapenfriutbildningens genomförande föreslog utredningen att introduktionsutbildning om 1 vecka och allmän grundutbildning om 3—4 veckor skulle centraliseras till tre vapenfriskolor. Vi moderater finner denna effektivisering väl motiverad och menar att en sådan utbildning kan organiseras i anslutning till redan befintlig utbildning, som organiseras av räddningsverket. Utskottsmajoriteten däremot menar att de utbildningsanordnare av skilda slag som i dag har ansvar för vapenfriutbildningen också fortsättningsvis skall genomföra introduktionsoch grundutbildningen, trots den kritik som VK 83 riktade mot denna. Vi menar att dagens kraftigt splittrade utbildningssituation inte är rationell. När utskottsmajoriteten hänvisar till att nedgången i antalet värnpliktiga som söker vapenfri tjänst omöjliggör en centraliserad utbildning förefaller det mig vara ett ganska märkligt resonemang. Det brukar vara så att ju färre man har att utbilda, desto lättare är det att centralisera utbildningen. Om det inte är möjligt att inrätta tre skolor i anslutning till räddningsverkets utbildning, kan man ju, om man menar att elevantalet inte skulle räcka till, börja med att inrätta två skolor och därefter utöka utbildningskapaciteten med ytterligare en skola. Man kan konstatera att den redovisade nedgången av antalet sökande till vapenfri tjänst hänför sig till ett mycket stort antal inställda repetitionsövningar, det är ofta då man söker vapenfri tjänst. Dessvärre söks vapenfri tjänst av den som vill slippa en repetitionsövning som kom vid olämplig tidpunkt. Det blir avslag på ansökan och man får göra repetitionsövningen senare i stället, men syftet att slippa göra den särskilda repetitionsövningen uppnåddes. Tyvärr förekommer sådant. Eftersom det inte är så många repetitionsövningar blir det inte heller så många som söker vapenfri tjänst jämfört med tidigare. Samtidigt kan vi konstatera att vi mycket snabbt kan få en förändringav trenden såvitt gäller antalet sökande — inte minst om man genomför förslaget som folkpartiet lägger fram om att avskaffa prövningsförfarandet. I sådant fall lär vi få stor ökning av antalet sökande. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen avseende mom. 2. teten också här frångått utredningens förslag. Det viktiga i fråga om utbildningstidens längd är att den skall vara så tilltagen att den vapenfrie blir användbar i sin krigsbefattning — detta tror jag att vi är överens om. De utbildningsområden som jag har nämnt och som vi och utskottet vill prioritera torde kräva en utbildning i nivå med den som vi ger gruppbefälsoch plutonsbefälsvärnpliktiga. Det är ofta mycket väsentliga befattningar som vi utbildar vapenfria för. Den nivå som har föreslagits av utredningen tycker vi verkar rimlig, medan däremot utskottsmajoriteten och regeringen, i sin proposition, har föreslagit färre utbildningsdagar. Det är ologiskt av utskottsmajoriteten vid sitt val av en kortare utbildningstid att hänvisa till ett eventuellt kommande förslag om korttidsutbildning av ett antal värnpliktiga för vissa bevakningsuppgifter. Det är rent befängt att göra på det sättet! Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen avseende punkt 6 och till det därtill fogade lagförslaget.

Herr talman! När vi för tio år sedan diskuterade förändringen av vapenfrilagen efter den då genomförda utredningen framförde vi från vpk kravet att fängelsestraffet för totalvägran skulle avskaffas. Denna inställning har vi hållit fast vid under alla år. Om man ordnar en vettig vapenfriutbildning för dem som inte totalvägrar utan är villiga att göra civilförsvarsplikt eller annan vapenfri tjänst och ger dem många bra och väl genomarbetade sådana alternativ blir också antalet totalvägrare mycket litet. En rättsstat borde kunna vara så pass generös att den lilla grupp som det kommer att bli fråga om kan beviljas nåd. Vi skall inte fullfölja verksamheten med något slags preventiv verkan genom att låta dem sitta i fängelse tre gånger en månad, eller vilken straffsatsen nu kan vara. Man kan alltså fortfarande få fängelsestraff, och det opponerade vi oss emot. Vi har i motionen från i fjol på nytt tagit upp frågan om att fängelsestraffet för totalvägran skall avskaffas. För tio år sedan var vi däremot inte beredda att avskaffa prövningsförfarandet med de välkända argument som har framförts här av bl.a. Olle Aulin. Vi såg det som ett rättvisekrav mot dem som gjorde vanlig värnplikt att de som slapp i alla fall borde klart redogöra för varför de inte vill fullgöra värnplikten. Vi har ändrat oss i det avseendet, och sedan några år tillbaka har vi också drivit ståndpunkten att prövningsförfarandet bör kunna ersättas med en enklare förklaring till varför man inte vill ställa upp. Jag och mitt parti tror inte, i motsats till vad Olle Aulin sade här nyss, att en flod av unga värnpliktiga skulle söka vapenfri tjänst om prövningsförfarandet försvinner och det blir enklare att få vapenfri tjänst. All erfarenhet från alla år visar att det stora flertalet av den manliga svenska befolkningen är villig att ställa upp och göra sin värnplikt. Jag tror inte att frånvaron av prövningsförfarandet kommer att spela någon större roll i det hänseendet. Därför har vi i motionen från i fjol föreslagit att det nuvarande prövningsförfarandet avskaffas. Bättre utbildningsmöjligheter och tjänstgöringsmöjligheter för de vapenfria värnpliktiga bör kunna nedbringa antalet totalvägrare. Därmed skulle vi kunna gå så långt som till att avskaffa fängelsestraffet för totalvägran. Det skulle vara bra, för det klingar litet illa att vi i vårt land, som gärna vill framställa oss själva som högst demokratiska och humana, har en lagstiftning som innebär att vi sätter folk i fängelse, därför att de har en viss uppfattning och hävdar den så långt att de är villiga att sitta i fängelse för den sakens skull. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s motion från i fjol nr 504.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 8 behandlar ändringar i lagen om vapenfri tjänst m.m. Förutom regeringens proposition i ärendet behandlas ett antal motioner. Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna. Utifrån detta konstaterande kommer jag därför att kortfattat kommentera de två frågor som föranlett moderaterna att reservera sig. Regeringens proposition bygger i huvudsak på de förslag som framlades av 1983 års värnpliktskommitté, VK 83. Det råder stor enighet om målsättningen att ge de vapenfria tjänstepliktiga en bra utbildning för viktiga uppgifter i de civila delarna av totalförsvaret. Detta är bra och gagnar på sikt såväl de vapenfria tjänstepliktiga som totalförsvaret. Moderaterna nöjer sig emellertid inte med den markering som anges i propositionen om grundoch repetitionsutbildningens mål. Ej heller anser de att den förbättrade kompetensen hos handledare och administratörer är tillräcklig för att informera de vapenfria om försvarsoch säkerhetspolitiken, folkrätten i krig samt uppgifter för de vapenfria under beredskap och krig. Utan hänsyn till den kraftiga minskningen av antalet sökande till vapenfri tjänst förordar moderaterna i sin reservation inrättande av tre skolor och i anslutning till dessa den inriktning av utbildningen som VK 83 föreslog. Moderaterna föreslår också i sin reservation en ökning av utbildningstiden utan hänsyn till nu pågående diskussioner om en avkortad värnpliktsutbildning. Herr talman!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 Det är aldrig självklart att det finns anledning att framför allt fastslå betydelsen av att gruppen vapenfria tjänstepliktiga ges en utbildning som gör det möjligt för dem att lösa uppgifter i totalförsvaret. Det är nödvändigt att se till att efterfrågan och tillgång på vapenfria tjänstepliktiga något så när harmonierar. De tidigare utbildningsanordnarna tar till vara i stort sett hela den resurs som de vapenfria tjänstepliktiga utgör. En bättre utbildning av handledare bör tillgodose kraven att tillföra de vapenfria tjänstepliktiga den kunskap och insikt de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Så långt den mer grundläggande principen. Antalet sökande till denna utbildning påverkar naturligtvis underlaget för skolorna, och Olle Aulin har sagt att man kan tänka sig att gå ned från tre till färre. Jag menar dock att det faktiska förhållandet att de som hittills har svarat för huvudparten av de vapenfrias utbildning bör kunna tillföras denna kunskap i nuläget, bör leda fram till att vårt förslag i VK 83 inte längre har riktigt samma bärighet, sett utifrån ett lägre antal vtp-are. Det här talar alltså emot att, i varje falli ett kort perspektiv, diskutera centralt anordnade skolor och där bedriven utbildning. Beträffande utbildningstidens längd gjorde vi i VK 83 den bedömningen att de värnpliktiga som uttas till befälsutbildning men därefter söker och får vapenfri tjänst med hänvisning till den kunskapsnivå och den förmåga som dessa värnpliktiga rimligtvis besitter skulle uttas till mera krävande uppgifter också inom vapenfriutbildningen. Detta var en av de punkter där kommittén inte var helt enig.

Jag tycker detta kan vara ett skäl att åtminstone i nuläget låta det anstå med en differentiering upp till de nivåer som såväl VK 83 som moderaterna förordar. Så en kort kommentar till Oswald Söderqvist, som har att göra med fängelsestraffet för sådana som av olika skäl inte kan finna sig i de alternativ som erbjuds vapenfria tjänstepliktiga såsom tillräckliga utan totalvägrar. Här vill jag konstatera att det nuvarande regelverket egentligen inte ger några skäl till omprövning. Totalvägran innebär alltså ett handlande i strid mot gällande lag, även om man kan ha stor förståelse för att totalvägrarna ändock på något sätt kunde erbjudas alternativ till den här typen av straff. Den möjligheten har emellertid inte funnits, och den finns inte heller i nuläget. Utskottet står således fast vid tidigare ställningstagande. Slutligen har vi då prövningsförfarandet. I vilken utsträckning det skulle påverka antalet sökande till vapenfriutbildning är svårt att bedöma. Vi har ett regelverk som för närvarande gäller. Olle Aulin hävdar att en av orsakerna till den kraftiga nedgången var de minskade repövningarna. Det är möjligt att detta har bidragit till att sökandeantalet har gått ned, men jag tror fortfarande att den allmänt höga försvarsviljan också har påverkat denna utveckling. Vi är i nuläget inte beredda att direkt ta ställning till ett avskaffande av prövningsförfarandet, men det finns i propositionen en skrivning som öppnar för och anvisar möjligheter till att efter en översyn återkomma i den frågan. Jag tycker det är värdefullt att man aktivt griper sig an problemet kring prövningsförfarandet genom att följa upp och noggrant notera vad som har inträffat under den gångna tiden.

Herr talman! Jag konstaterar att Roland Brännström som ordförande i VK 83 har en uppfattning om hur vapenfriutbildningen skall organiseras och omfattningen av utbildningstiden. Som talesman för socialdemokraterna i utskottet har han en annan uppfattning. Då menar nämligen Roland Brännström att det faktum att det är färre som nu söker vapenfri tjänst skulle kunna vara orsaken till att man inte inrättar en central utbildning. Jag har redan sagt att det är ett ologiskt resonemang, eftersom man i så fall i stället för tre skolor kunde ha två, om antalet sökande hade gått ned med en tredjedel — vilket det inte har. Det argumentet är alltså icke hållbart. När det gäller utbildningstiden hänvisar Roland Brännström till att ett antal värnpliktiga i fortsättningen eventuellt skall göra en kortare utbildning därför att de bara blir bevakningssoldater och inte får en fullständig militär Prot. 1987/88:104 utbildning. Det är heller inte något logiskt resonemang. Han kunde lika 20 april 1988 gärna hänvisa till att det pågår diskussioner om att utöka utbildningstiden för ett stort antal värnpliktiga, t.ex. i gruppchefsbefattning och uppåt, för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter bättre. Fortfarande skall grunden för utbildningen vara det behov man har av att utbilda de vapenfria till de befattningar de tas ut till. Och det behövs pojkar med god utbildning för att lösa uppgifterna på de områden som vi har prioriterat för de vapenfria.
Herr talman! Jag anser att man skall betrakta värnpliktsvägrarna, och likaså totalvägrarna, som en resurs i totalförsvaret, inte som någonting negativt eller som en belastning, vilket alltid har skett under alla år. Det har varit snudd på bestraffning. Det tänkesättet måste vi komma bort ifrån, för om det värsta skulle inträffa och Sverige skulle komma i ett krisläge eller — ännu värre — ett krigsläge, så kommer vi absolut inte att ha något överskott av människor som behöver gripa in på alla möjliga områden — inte i den militära organisationen, inte i de civila totalförsvarsgrenarna, inte inom sjukvården och inte i samhället i övrigt. Överallt kommer det att behövas folk som kan hjälpa till med allt möjligt. Därför måste man betrakta också den här gruppen som en resurs och försöka möta de krav som de naturligtvis har rätt att ställa på ett rättssamhälle, så att de på bästa sätt kan slussas in i och tas till vara i systemet. S Då måste man komma fram till en mera positiv inställning till dem. Det är det som har gjort att vi så småningom har frångått den hårda linje som vi hade tidigare, att man skulle ha ett prövningsförfarande för att visa att det inte skulle ”löna sig” att vägra värnplikt utan nöjer oss med ett förenklat förfarande. Redan från början, för mer än tio år sedan, slog vi fast att de få som vill totalvägra och inte kan acceptera ens den vapenfria utbildningen inte bör följas upp och bestraffas. Trots att det finns en lagstiftning kan man, Roland Brännström, vara så generös i en rättsstat, som vi gärna vill kalla Sverige för, att man kan bevilja någon form av nåd eller liknande. De aktuella fallen kommer att bli mycket få, om man har en bra vapenfriutbildning och goda möjligheter till vapenfri tjänst. Sedan kommer det antal unga människor som söker denna utbildning och vägrar värnplikt att variera. Det har det gjort under de senaste 30-40 åren. Det har gått i vågor över decennierna — det har varit flera, och det har varit färre. Så kommer det att vara i fortsättningen också. Men det kommer aldrig, så länge vårt samhälle ser ut som det gör i dag med de grundläggande värderingar och uppfattningar vi har, att bli någon stor grupp. Det kommer aldrig att bli någon större tillströmning av dem som inte vill ställa upp och göra den vanliga värnplikten. Detta kommer att vara en marginell företeelse, så länge vi inte får ökade motsättningar eller några andra katastrofer i det samhälle som vi lever i. Därför skall vi inrätta vår lagstiftning och vår behandling av den här gruppen så att den betraktas som en resurs som kan användas på alla möjliga ställen, inte som någonting man har en negativ syn - på.
Herr talman! Olle Aulin försöker utifrån min uppgift i VK 83 att finna stora skillnader mellan de synpunkter jag företrädde i kommittén och dem som jag nu för fram när det gäller utskottets ställningstagande. Olle Aulin bortser ändå från att det faktiskt har gått en viss tid och att de förhållanden som utgjorde underlag till att vi skrev så starkt som vi gjorde beträffande de tre skolorna har förändrats. Olle Aulin och moderaterna företräder — trots att de är lika medvetna som vi om den förändrade tillströmningen till vapenfriutbildningen — uppfattningen att det skall vara tre skolor. De har inte sagt ett ljud om att det skulle kunna vara en eller två skolor. Inkonsekvensen finns alltså hos både Olle Aulin och mig. Jag har bara dragit den fullständiga konsekvensen av att en central utbildning med något så när bibehållen spridning över ytan inte är möjlig att bedriva vid tre skolor. I stort sett skulle ju underlaget för en skola falla bort, och framför allt skulle vapenfrisökande som skulle kunna utbildas för kommunala verksamheter inte längre finnas tillgängliga. Oswald Söderqvist för i och för sig ett riktigt resonemang om totalvägrarna som en resurs. Frågan är bara i vilket skede man kan avgöra den resursens användbarhet i totalförsvaret. Problemet är att finna en möjlig lösning på utbildningsvägar och områden, där troliga totalvägrare ändå skulle acceptera någon form av verksamhet nära knuten till totalförsvaret eller eventuellt någon form av samhällstjänst.

Herr talman! Jag skall naturligtvis uttrycka tacksamhet för att Roland Brännström står kvar vid så mycket som han gör av vad VK 83 kom fram till i ett bra betänkande. Det finns all anledning att göra det. Det hindrar inte att jag menar att det finns en logik i att man, om elevantalet går ned så kraftigt att man inte kan använda tre skolor — vilket jag inte tror blir fallet — bara inrättar två. Jag tror inte att antalet förstagångssökande har gått ned i den omfattningen att det är nödvändigt att ha bara två skolor, och jag menar att det inte finns några skäl att gå ifrån den uppfattning man har framfört i VK 83. Vi har tyckt att det är viktigt, eftersom det var ett i huvudsak enigt betänkande. I varje fall var inte Roland Brännström reservant i utredningen. Det arbete som vår representant, förre utskottsordföranden i försvarsutskottet Per Petersson, gjorde där var utomordentligt värdefullt. Det var kloka och bra tankegångar som framfördes av utredningen, och det har vi moderater tagit fasta på.
Herr talman! Det är bra att Roland Brännström också återvänder till 1973 års vapenfriutredning och det beslut som så småningom fattades 1977 när vi hade en borgerlig försvarsminister, moderaten Eric Krönmark, och en borgerlig regering i Sverige. I den regeringen och med den försvarsministern urholkades mycket allvarligt de goda intentioner som fanns i vapenfriutredningen. På många punkter förstördes det goda utredningsresultatet. Man krävde krigsplacering av de vapenfria, man inskränkte möjligheterna till vapenfri tjänst, osv. Det har rättats till senare i andra omgångar, och vi har förbättrat mycket av det dåliga resultat som Eric Krönmark som försvarsminister var med om att åstadkomma 1977. Men fortfarande kvarstår att vi borde kunna se på detta mer positivt än som sker. Frågan är mycket dåligt och ytligt behandlad i försvarsutskottets betänkande denna gång. Vid flera tillfällen tidigare har frågan inte heller penetrerats på ett vettigt och genomgripande sätt.

Men denna grupp av människor kommer inte att smita. Det är sådana människor som har en viss bestämd uppfattning om samhället, som har en hög etisk och ideell syn på hur man skall uppträda. De kommer att vara en resurs. Därför borde man handskas bättre med dessa frågor i utredning och utskott. Jag tycker att ni har skött detta mycket dåligt i försvarsutskottet.
Herr talman! Låt mig till Olle Aulin säga följande: Om Olle Aulin vände litet på argumenten beträffande propositionen och VK 83, skulle han lika gärna kunna säga att det gladde honom att propositionen med undantag av två punkter i stort sett uppfyller VK 83:s intentioner och inriktning när det gäller vapenfriutbildning. Men Olle Aulin har valt att negativt sära på vad vi gjorde i VK 83 och vad som föreslogs i propositionen. Jag tycker att jag som tidigare ordförande i kommittén men också som ansvarig för det arbete vi tillsammans har utfört i utskottet har anledning att säga att om man kommer så nära ett kommittéresultat när propositionen lagts att man bara på två punkter inte har nått ända fram — för att använda ett tidigare brukat uttryck — kan detta vara tillräckligt även för en tidigare kommittéordförande. Jag kan också notera att tre partier står eniga bakom dessa ståndpunkter och anser att detta är ett steg i rätt riktning. Oswald Söderqvist talar om totalvägrarna och den problematik som det alltid innebär att sätta människor i fängelse, när de inte i egentlig mening har begått något brott men ändå vägrat att följa gällande lagstiftning. Det sades om jag minns rätt i anslutning till beslutet 1977 att man, för att finna lösningar beträffande denna problematik, skulle bli tvungen att se över brottsbalkens påföljdssystem. På det sättet skulle man om möjligt kunna lotsa sig fram till en bättre situation. Såvitt jag kan se gäller det förhållandet fortfarande.

Herr talman! Jag börjar med ett citat: ”Samvetsfriheten är en av de värdefullaste landvinningar som gjorts inom kristna och civiliserade kulturstater. Det är en lång och mödosam väg mänskligheten haft att gå för att komma dit, där vi för närvarande befinna OSS.” De meningarna passar bra som inledning till en kommentar om regeringens proposition 1987/88:81 om ändring i lagen om vapenfri tjänst, m.m. Den här propositionen — och försvarsutskottets betänkande 1987/88:8 — är en klar framgång för dem som vill visa respekt för medmänniskors etiska värderingar och vilja att leva så som de uppfattar att deras samvete bjuder. Det är en lång och mödosam väg som vi har haft att gå för att komma dit, där vi för närvarande befinner oss när det gäller de vapenfria tjänstepliktigas situation i Sverige. Så kommer det att stå i riksdagens protokoll för denna dag. Ingen kommer att säga emot mig. Egentligen är de inledande meningarna ett citat från en debatt i Sveriges riksdag för 48 år sedan — den 17 april 1940. Folkpartiriksdagsmännen Erik Lindblom i Falun, Andreas Nilsson i Norrlångträsk i Västerbotten och Evert Sandberg i Umeå talade då i riksdagen till förmån för de samvetsömma, som det hette på den tiden. Jag citerade Andreas Nilsson. Sedan dess har de vapenfria tjänstepliktigas situation aktualiserats av många riksdagsledamöter och andra från folkpartiet. De vapenfria tjänstepliktigas situation har blivit något av en hjärtefråga för folkpartiet. 1978 års lag om vapenfri tjänst innebar väsentliga förbättringar. Det som vi i dag skall besluta är ytterligare en förbättring. 1983 års värnpliktskommitté — VK 83 — föreslog att utbildningstiden för vapenfria tjänstepliktiga skulle förlängas. Folkpartiets representant i VK 83 — Lars Nicander — reserverade sig ensam för att de som gjorde vapenfri tjänst inte skulle ha längre tjänstgöringstid än de värnpliktiga. Riksdagens ledamöter har säkert förståelse för att jag med viss förtjusning konstaterar att regeringens proposition följer folkpartiets reservation i VK 83. Folkpartiet tycker att det är bra att — som föreslås i propositionen — antalet utbildningsområden för vapenfria tjänstepliktiga begränsas till sådana civila samhällsfunktioner som måste fungera även i krig. Folkpartiet tycker också att förslaget om repetitionsutbildning för vapenfria tjänstepliktiga är bra. Det är givetvis så, att de som utbildas för civila insatser under krig behöver friska upp sina kunskaper genom repetition, precis som de värnpliktiga. I den här propositionen saknas ett avsnitt som folkpartiet gärna ville ha med. Det gäller ett formellt beslut om en översyn av prövningsförfarandet inför vapenfri tjänst. Folkpartiet önskar att man i en sådan översyn skall utreda om prövningsförfarandet kan förenklas, så att större ansvar läggs på den sökande själv. Även när det gäller denna önskan har vi tagit ett rejält steg framåt. I propositionen anges att regeringen anser ”tiden mogen att nu göra en utvärdering av prövningsförfarandets effekter sedda mot bakgrund av de uttalanden som motiverade” 1978 års vapenfrireform. Statsrådet ämnar också ”ta initiativ till att en sådan utvärdering kommer till stånd”. Detta, värderade talman, är en framgång för den opinion som finns — bl.a. inom fredsrörelsen och kyrkorna — och som folkpartiet som parti länge ensamt företrätt i riksdagen, senast i motion 1986/87:Fö507. Jag är övertygad om att försvarsministern också kommer att fullfölja sitt löfte. Det skall bli spännande att följa fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan.

Herr talman! Det här betänkandet — SfU1987/88:20 — i anledning av budgetpropositionen innehåller egentligen inga större nyheter beträffande studiestödet. De får anstå tills vi i slutet av riksdagsåret kommer att behandla det nya förslaget om studiemedel. De reservationer som fogats till betänkandet är också med något undantag när gamla bekanta. Jag skall därför, herr talman, bli ganska kortfattad och redan nu yrka bifall till samtliga reservationer av de moderata ledamöterna i utskottet. I reservation 1 anser vi att studiemedel skall kunna utgå under ett års gymnasiestudier utomlands enligt de förutsättningar som angetts av Centrala studiestödsnämnden. Vi tycker nämligen att internationella kontakter i form av studier utomlands är betydelsefulla och bör berättiga till stöd. Ett förslag i denna fråga finns för resten med i den proposition om studiemedel som för närvarande behandlas i utskottet. Det betraktar vi moderater naturligtvis som en framgång. I reservation 3 återkommer vi med vårt förslag till besparingar för att kunna frigöra medel till studieförbundens verksamhet. Vi anser dels att utgifterna för särskilt vuxenstudiestöd och korttidsstudiestöd bör minskas i förhållande till regeringens förslag, dels att tidigare satsningar på uppsökande verksamhet och utbildning av studieorganisatörer får anses vara tillräckliga. I reservation 10 konstaterar vi att en översyn av vuxenstudiestödets regelsystem planeras inom regeringskansliet, vilket i och för sig är bra. Vi anser att denna översyn också bör omfatta systemet med särskild vuxenutbildningsavgift och det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa, SVUXA. Det finns även anledning att ifrågasätta om reglerna för korttidsstudiestöd verkligen passar den avsedda målgruppen. I översynen bör även ingå uppgiften att se över detta. I reservation 11 återkommer vi med ett besparingsförslag vad gäller timersättningen vid deltagande i grundvux och grund-sfi. Vi anser att nuvarande ersättningsnivå om 44 kr. per timme är tillräcklig. I reservation 13 slutligen, som baseras på en folkpartimotion, anser vi att en försäkrad bör få ha sin sjukpenninggrundande inkomst vilande under den tid som vederbörande bedriver studier som berättigar till studiestöd, oavsett om sådant stöd utgår eller ej. Därmed, herr talman, yrkar jag — utöver bifall till reservationerna — i övrigt bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Dagens betänkande, SfU 1987/88:20, behandlar - som Gullan Lindblad sade — vuxenstudiestödet. För att underlätta för vuxna att studera finns olika slag av ekonomiskt stöd, bl.a. särskilt vuxenstudiestöd. Bidragsbeloppets storlek varierar med A kassans dagpenningbelopp. Resurserna är begränsade, varför en urvalspröv ning måste göras, där de sökandes behov av stöd och utbildning jämförs med varandra. Sökande med kort tidigare utbildning och svåra arbetsförhållanden prioriteras. Eftersom många nekas särskilt vuxenstudiestöd, föreslår folkpartiet att andra beräkningsgrunder prövas. I dag är skillnaden mellan högsta och lägsta ersättning ca 4 000 kr. per månad. Om man gjorde en utjämning av bidragsbeloppen med och utan A-kassa, skulle fler kunna komma i åtnjutande av stödet, förutsatt att resursramen är densamma. Differentieringen innebär också att de kvinnor som varit hemma och vårdat barn inte kan få det högre beloppet, även om de är kortutbildade. Vi anser att en utvärdering bör ske av hur särskilt kvinnorna drabbats av differentieringen. Inom vuxenutbildningsstödet finns också ett korttidsstudiestöd. Till detta kan även utgå internatbidrag. Internatbidrag utgår för närvarande med 220 kr. per dygn men föreslås i propositionen höjt till 235 kr. per dygn. Ansökan om internatbidrag kan göras av enskild person eller kollektivt av fackliga organisationer. Sökes bidraget kollektivt erhålles ersättning för de faktiska kostnaderna, dock högst 235 kr. som är den nya nivån. Söker däremot en enskild person får han eller hon alltid maximibeloppet oavsett kostnaden. Vi anser att det alltid skall vara de faktiska kostnaderna som skall täckas, oavsett hur ansökan skett. Vad gäller pensionärsoch handikapporganisationernas möjlighet att kollektivt ansöka om internatbidraget har vi vid flera tillfällen påpekat, att eftersom medlen är begränsade och uttas via arbetsgivaravgift, bör de förbehållas personer i arbetsaktiv ålder. Vi vet också att handikappade blivit nekade ersättning därför att resurserna varit uttömda. Visst är det bra att pensionärer är aktiva, men vi förutsätter att deras kursverksamhet finansieras på annat sätt, t.ex. via studieförbunden. Vi föreslår alltså att pensionärsorganisationernas rätt att kollektivt ansöka om internatbidrag skall upphöra. Våren 1986 fattade riksdagen ett beslut som var efterlängtat av många studerande. Det gällde ett förbättrat försäkringsskydd vid sjukdom och föräldraledighet under sommarferier för dem som har en vilande sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den nya lagtexten innebär att alla studerande fr.o.m. den 1 juni 1986 får behålla den SGI de fått på grundval av eget arbete. SGI-n hålls vilande under terminstid och aktiveras under sommarferierna, då den försäkrade inte uppbär studiesocial förmån. Så långt är allt bra. Nu har det emellertid visat sig att ordet ”uppbär” i praktiken spelar en icke oväsentlig roll för den försäkrade. Om en studerande anser sig inte behöva studiemedel eller under någon del av studietiden försöker klara sig på egen hand, t.ex. genom att använda eget sparkapital, försvinner den vilande SGI-n. Så gör också sparkapitalet. Jag har svårt att förstå att den som är sparsam med sin egna och statens medel och inte vill dra på sig mer skulder än nödvändigt skall straffas genom att bli av med sin vilande SGI. Folkpartiet föreslår att lagtexten ändras så, att den som har rätt att uppbära studiemedel osv. skall få behålla sin vilande SGI. Vi anser att det borde vara om man studerar eller inte som avgör rätten till vilande SGI och inte att man lånar pengar av staten för studierna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 4, 6, 8,9 och 13.

Herr talman! I det här ärendet, socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20, är vi från centerpartiets sida oense med utskottsmajoriteten på tre punkter. Jag skall kort kommentera dessa tre. Den första punkten gäller det differentierade vuxenstudiestödet. Riksdagen beslöt 1985 att vuxenstudiestödet skulle differentieras. Argumentet för en differentiering var att man önskade höja stödnivån för att fler skulle kunna utnyttja stödet utan att förlora inkomstmässigt sett. Det olyckliga i omläggningen var att man knöt ersättningsnivåerna till dagpenningen i A-kassa. Det innebär i dagens läge att den som inte tillhör A-kassa får 1 710 kr. i vuxenstudiebidrag och därutöver får låna 2 400 kr., medan den som befinner sig i den högsta dagpenningklassen får 5 730 kr. i bidrag och får låna 1 700 kr. Ovanpå detta är också barntilläggen på 690 kr. per barn och månad kopplade till att man tillhör A-kassa. Den här konstruktionen missgynnar utan tvivel de grupper som står utanför arbetsmarknaden, framför allt hemarbetande kvinnor, men drabbar också andra som inte tillhör A-kassa, t.ex. fria yrkesutövare och egenföretagare. Åtskilliga av dessa är korttidsutbildade och i behov av kompletterande utbildning för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Syftet med vuxenstudiestödet är ju att stärka människors ställning på arbetsmarknaden. På den här punkten motverkar alltså den nuvarande konstruktionen syftet med stödet. Det här vill vi att man skall studera litet närmare, framför allt då kvinnornas möjligheter att delta i vuxenutbildningen. Jag yrkar bifall till reservation 7, där det krävs att en utvärdering skall göras. Den andra punkten där vi har en annan uppfattning rör kollektiv ansökan om internatbidrag. När vi för ett par år sedan gav handikapporganisationerna möjlighet att göra kollektiv ansökan när det gäller korttidsstudiestöd passade regeringen på att också ge pensionärsorganisationerna samma möjlighet. Vi anser att korttidsstudiestödet i första hand skall användas till yrkesverksamma personer. Pensionärsorganisationerna har dessutom andra möjligheter att utnyttja samhällets stöd till sin verksamhet. Vi yrkar därför att försöksverksamheten med kollektiv ansökan för pensionärsorganisationer skall upphöra. Jag yrkar bifall till reservation 8. Den tredje punkten gäller anslagen till studerandehälsovården. Den här frågan har varit litet av en följetong i utskottet sedan det nya statsbidragssystemet infördes 1985. Diskussionen har i första hand gällt hur mycket anslaget skall räknas upp för att man skall kunna behålla oförändrad verksamhet. Den helt dominerande utgiftsposten i studerandehälsovården är personalkostnader. Den prisoch löneomräkning som regeringen har tillämpat har inte motsvarat kostnadsökningarna när det gäller personalen. Förra året ingrep också utskottet och räknade upp anslaget i förhållande till Prot. 1987/88:104 de krav som ställdes från studerandehälsovårdens sida. 20 april 1988 Under behandlingen av det här ärendet i utskottet hade vi en uppvaktning från Studenthälsan i Stockholm. Av den uppvaktningen framgick klart att man är ekonomiskt hårt trängd. Studenterna har inte möjlighet att själva gå in med ytterligare pengar till verksamheten. Det innebär, såvitt jag kan uppfatta, att man står inför en situation där man måste dra ner på den verksamhet man har i dag. I motion Sf414 av Jan Hyttring yrkas att detta anslag skall räknas upp utöver budgetpropositionens förslag med 142 000 kr. och att ett engångsanslag på 300 000 kr. beviljas till metodutveckling. Vi från centern anser att den verksamhet som man bedriver inom studerandehälsovården är viktig. Den är bra för de studerande, och den är bra för den allmänna friskvården i samhället. Vi tycker att det är rimligt att man då också får resurser till den som motsvarar dagens nivå. Därför är vi beredda att stödja de krav som framförs i motion §f414 och som återfinns i reservation 12. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis yrka bifall till reservationerna 7, 8 och 12 vid detta betänkande.

Herr talman! Vid 70-talets början fanns det allmänt en stor optimism om att människor ur arbetarklassen skulle få faktiska möjligheter att genomgå högre studier. Utbildningspolitiken skulle användas som ett fördelningspolitiskt instrument. De som hade varit med och bekostat ungdomsskolans utbyggnad, men som inte själva vuxit upp med samma förutsättningar, skulle kompenseras med vuxenstudier. Och i debatten nämndes mål för 80-talet som 100 000 heltidsstuderande med vuxenstudiestöd. Även om insatser gjorts sedan 70-talet för att reformera vuxenutbildningssystemet, har inte utbildningsklyftorna minskat. När det gäller högskolan har istället den sociala snedrekryteringen ökat. De studiesociala villkoren har en avgörande betydelse för rekryteringen till högre studier, men vi vet att familjens studietradition också spelar en viktig roll. I dag är det bl.a. 40-talisternas barn som är aktuella för högskolan, och vi som tillhör den föräldragenerationen har inte haft tillgång till den fullt utbyggda ungdomsskolan. Vuxenutbildningsinsatser för föräldragenerationen påverkar indirekt barnen att välja högre studier — det vet vi från en mängd undersökningar — och kan därmed få effekt för två generationer samtidigt. Att med vuxenutbildning kompensera de generationer som inte fått en tillräcklig grundutbildning är också en demokratifråga. Som samhället ser ut och utvecklas i dag är utbildning en förutsättning för att man skall få en plats i arbetslivet och kunna delta i demokratiska beslutsprocesser. Men det handlar också om kvinnopolitik. Kvinnor är den största outnyttjade begåvningsresurs som finns, framför allt i de områden där befolkningsminskningen varit stor och där man har behov av regionalpolitiska satsningar. Men vuxenstudiestödets utformning är ett hinder för många kvinnor. Kvinnor som varit hemarbetande eller deltagit i jordbruksarbete har inte varit anslutna till A-kassan. Därmed får de ett lägre studiestödsbelopp. Om de ställs mellan valet att vuxenstudera med dåliga ekonomiska villkor eller att 101 Prot. 1987/88:104 börja ett beredskapsarbete tvingas de av ekonomiska skäl att välja det kortsiktiga beredskapsarbetet. Därför behövs det en annan utformning av vuxenstudiestödet, så att inte kvinnor missgynnas. Och det behövs mer pengar till vuxenstudiestödet. Vi har därför föreslagit en höjning av vuxenutbildningsavgiften med 0,1 26, vilket ger en inkomstförstärkning med 451 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 5. Jag yrkar också bifall till centerns reservation 7. I denna reservation ställer centern ett krav som vpk tidigare har ställt. Tyvärr har vi missat detta vid utskottsbehandlingen och får därför försöka kompensera detta genom att yrka bifall till centerreservationen.